Fru talman! Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att företag i hela landet ska ha tillgång till transporter till konkurrenskraftiga priser och om jag avser att initiera en sänkning av bensin och dieselskatten. Boriana Åberg har också frågat mig om jag tänker gå vidare med förslaget om ett nytt reseavdrag. För att hela Sverige ska leva och utvecklas behöver våra transporter vara både effektiva och klimatsmarta. Utsläppen av växthusgaser från transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp. Regeringen bedömer att det finns goda förutsättningar att minska utsläppen från transporter i linje med riksdagens mål. Det handlar om åtgärder som styr mot fossilfria drivmedel, effektiva fordon och ett transporteffektivt samhälle. Det är så vi gör oss av med fossilberoendet samtidigt som landsbygdens konkurrenskraft säkras. För att främja livskraftiga landsbygder överlämnade regeringen 2018 propositionen En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder - för ett Sverige som håller ihop till riksdagen. I propositionen är regeringen tydlig med att transportsystemet ska medverka till att ge alla, även landsbygderna, en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Regeringen har under förra mandatperioden beslutat om en nationell plan för transportinfrastrukturen för åren 2018-2029. Planen omfattar totalt 700 miljarder kronor. För att särskilt kompensera företag med långa transportavstånd i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län anslår regeringen årligen medel till regionalt transportbidrag. Åtgärder som är särskilt viktiga i Sveriges landsbygder är stöd till tankstationer för fossilfria bränslen, stöd till laddinfrastruktur i hela landet och satsningar på förbättrade järnvägstransporter. Jag anser att stimulanser och ekonomiska styrmedel även i fortsättningen ska användas för att bidra till att nå klimatmålen samt att miljöskatternas andel av skatteinkomsterna ska öka. Vilken roll som drivmedelsbeskattningen har i denna omställning får dock bedömas i ett större sammanhang. Många människor i Sverige är beroende av bilen. Det är också därför jag så ofta pratar om att vårt oljeberoende varken är ekonomiskt eller klimatmässigt hållbart. De kraftiga prissvängningarna på drivmedel illustrerar problematiken med att sitta i knät på de oljeproducerande länderna i världen. I samband med den upptrappade konflikten mellan USA och Iran 2019 såg vi att oljepriset ökade kraftigt, med högre drivmedelspriser som följd. Sedan dess har priset fallit tillbaka, den senaste tiden påverkat av minskad efterfrågan till följd av coronaviruset. Oljepriset är nu nere på de lägsta nivåerna på över ett år. När vi nu fasar ut de fossila drivmedlen till förmån för el och biodrivmedel, som ofta produceras lokalt, minskar beroendet av den här typen av omvärldsfaktorer. I fråga om reseavdrag fortsätter beredningen av förslagen som lagts fram av Reseavdragskommittén och som har varit ute på remiss. Regeringen har fått många värdefulla synpunkter från remissinstanserna och har nyligen gett Trafikanalys i uppdrag att göra en fördjupad analys av konsekvenserna av kommitténs förslag för dem som bor eller arbetar i glesbygd. Syftet är att få ett bättre underlag för det fortsatta arbetet. Uppdraget ska redovisas senast den 22 maj 2020. Därefter kommer regeringen att ta ställning till om och på vilket sätt man kommer att gå vidare med förslaget.

Fru talman! Jag tackar ministern för svaret. Jag börjar där ministerns anförande slutade, nämligen med förslaget om ett nytt system för reseavdraget. Jag hade önskat att ministern hade varit rakare och tydligare i sitt svar, i stället för att kryptiskt svara att regeringen kommer att ta ställning till "om och på vilket sätt man kommer att gå vidare med förslaget". Om jag fick drömma fritt skulle ministern säga att man har slängt förslaget i dokumentstrimlaren på Finansdepartementet och i stället jobbar med ett nytt förslag om att höja reseavdraget så att det täcker de faktiska kostnaderna för att ta sig till jobbet. Men vi är inte här för att drömma utan för att tala om politik. Jag ska hålla mig till det. Förslaget är sällsynt dåligt och skadligt för Sveriges utveckling. Det är feltänkt från början och slår hårt mot arbetspendlingen, som våra företag är så beroende av. Arbetspendlingen är också viktig för den enskilda människan, för att hon ska kunna försörja sig. Särskilt viktig är den för människor som bor på landsbygden. Enligt experter kommer 200 000 människor som i dag kan göra avdrag för arbetspendling att förlora den möjligheten. För dem återstår att flytta. Det är inte alltid möjligt på grund av att andra familjemedlemmar bor kvar eller andra åtaganden eller omständigheter som man måste ta hänsyn till. Det andra alternativet är att sluta jobba eftersom man inte har råd med resorna till och från jobbet. Långt ifrån alla har tillgång till kollektivtrafik. De som bor i städer kan inte heller alltid utnyttja kollektivtrafiken. Det handlar om de som jobbar nattskift, till exempel poliser, sjukvårdspersonal och så vidare. Ska kvinnor som jobbar nattskift inte kunna ta bilen till jobbet och i stället utsätta sig för risken att bli överfallna och våldtagna? Bara känslan att vara rädd är skadlig för en människa. Klimatet i samhället har blivit mycket råare under regeringens tid. Det är märkligt och sorgligt att den feministiska regeringen inte direkt förkastar ett förslag på reseavdrag som slår hårt mot kvinnor som jobbar på obekväma tider. Det påstås att det nya avdraget kommer att få stora miljöeffekter. Men det stämmer inte. Visserligen skulle koldioxidutsläppen minska, men i mycket begränsad omfattning, faktiskt bara med 1 procent av vägtrafikens totala utsläpp, och det till en kostnad av 1 miljard kronor för skattebetalarna. Det finns andra sätt att sänka koldioxidutsläppen och till en betydligt lägre kostnad. Regeringen måste sluta med symbolpolitik och att göra saker bara för att visa att man gör något. Det är bättre att göra rätt saker, till exempel begrava förslaget om det nya reseavdraget och lägga ned bonus-malus-systemet. Kostnaden för hushållen är stor, nyttan för miljön är obefintlig och pengarna försvinner utomlands.
Fru talman! Boriana Åberg argumenterar mot det utredningsförslag som Reseavdragskommittén har lämnat till regeringen. Jag vill understryka att regeringen ännu inte har tagit ställning till förslaget. Det har varit ute på remiss. Vi tittar nu på de mycket värdefulla synpunkter som vi har fått. Eftersom vi är bekymrade över konsekvenserna för dem som bor eller arbetar i glesbygd har vi gett Trafikanalys i uppdrag att göra en fördjupad analys av just detta. För regeringen är det oerhört viktigt att det ska finnas bra möjligheter att både bo och arbeta i hela landet.
Fru talman! Jag vill uttrycka min förhoppning att förslaget aldrig kommer att bli verklighet. Nu ska jag ägna mig åt resten av ministerns svar. Jag är lite förvånad över att ministern väljer att tala om coronaviruset och världsmarknadspriset på olja. Är det inte bättre att hålla sig till det som regeringen kan påverka? Ett exempel är skatten på drivmedel, som min interpellation i alla fall delvis handlar om. I valrörelsen 2014 lovade ministern att hon inte skulle höja drivmedelsskatterna. Men det har hänt. Man har också infört överindexering. Det slår hårt mot människor som bor på landsbygden där det är stora avstånd till apoteket, vårdcentralen, jobbet, barnens träningar och allt annat. Det slår också hårt mot företagen. De svenska företagens konkurrenskraft undermineras när priserna för att både köra och äga en bil är väldigt höga. Jag tänker på alla småföretagare och hantverkare som betalar dyrt för att äga sina bilar och har höga driftskostnader. Många av dem kan dessutom inte ens dra av momsen eftersom vissa lätta lastbilar, där karossen har en speciell utformning, betraktas som personbilar och beskattas som det. Det är ett stort fel som måste åtgärdas skyndsamt om regeringen vill underlätta för företagande och speciellt för småföretagare. Även om statsrådet inte gav ett rakt svar på min fråga om hon avser att ta initiativ till en sänkning av bensin och dieselskatten kan jag av svaret nästan läsa ut motsatsen; vi kan förvänta oss fortsatta höjningar. Statsrådet säger "samt att miljöskatternas andel av skatteinkomsterna ska öka". Att tro att det skulle ske genom sänkning av andra skatter är mot bakgrund av regeringens hittills förda politik tämligen naivt. I stället för att straffbeskatta människor och företag som är beroende av bilen och hänvisa till miljö och klimatarbete borde man sikta in sig på de verkliga miljöbovarna: kolkraftverken i Europa och resten av världen. Man pratar mycket om elektrifiering av bilar. Men det finns några hinder. Framför allt har vi inte tillräckligt med el, i alla fall inte i Skåne där jag bor. Om var och varannan människa skulle ha möjlighet att köpa sig en av de dyra elbilarna skulle systemet ändå inte kunna bära efterfrågan. Redan nu är det nämligen enormt stora problem med överföringskapaciteten. Företag kan inte ens etablera sig eftersom elbolagen inte kan ge någon garanti.
Fru talman! Boriana Åberg propagerar intensivt och passionerat för att Sverige ska fortsätta vara beroende av olja, bensin och diesel för att driva våra fordon. Jag tror inte att det är det som är framtiden. Anledningen till att jag talar om både coronaviruset och Iran-USA-konflikten är de problem som människor som är beroende av bensin och dieselbilar får på grund av världshändelser som ligger långt utanför deras kontroll. Det som har hänt med oljepriset den senaste tiden är väl ett ypperligt bevis för att det utöver klimatskäl finns andra goda skäl för att ställa om fordonsflottan till att drivas på annat än bensin och diesel. Jag ser till skillnad från Boriana Åberg framför mig en framtid där vi kan köra våra bilar på inte bara el utan också biodrivmedel. Det ska allra helst vara biodrivmedel som är producerat här hemma i Sverige. Jag delar inte Boriana Åbergs passion för att vi ska ha just olja i våra tankar. Däremot tror jag att vi båda är passionerade för just bilen och för hur viktig bilen är för att man ska kunna ta sig till jobb och arbete i hela Sverige. Därutöver ger bilen en otrolig frihet att transportera sig också på fritiden. Jag är alltså passionerad när det gäller bilen, men jag delar inte Boriana Åbergs passion för att den ska vara just fossildriven.
Fru talman! Jag propagerar inte för fossilbränsle utan för förnuft och ansvarskänsla. Jag propagerar för att regeringens beslut ska fattas med hänsyn till de människor som berörs. Självklart står vi moderater för att miljön ska värnas och att vi ska övergå till fossilfria bilar, men det måste ske med hänsynstagande till de människor som äger dessa bilar och som i nuläget inte har råd att byta ut dem. Det gäller inte minst med tanke på hur mycket dessa bilar kostar. Jag är inte ensam om att tycka detta.

Det gläder mig att ministern trots allt uttrycker en passion för bilar och för den frihetskänsla som bilen ger. Jag hoppas verkligen att finansministerns vurm för frihet smittar av sig även till hennes beslut, för sänkta skatter ger frihet. Sänkta skatter på bensin och diesel, som vi moderater vill genomföra, ger friheten att kunna bosätta sig där man vill och ta det jobb som man vill ha.
Fru talman! Jag vill börja med att påminna om att Moderaterna höjde bensinskatten i varje budget som de lade fram under alliansåren liksom även i den budget som de för ett år sedan tryckte igenom i riksdagen. Det kan vara viktigt att påminna om detta när man hör på Boriana Åberg. Man kunde få intrycket att Moderaterna har drivit en annan politik tidigare. Ja, jag är en passionerad bilåkare, och bilen är en av mina käraste ägodelar. Den innebär en otrolig frihet. Men just för att jag vill att människor även i framtiden ska ha möjlighet att känna den frihet som det innebär att inte bara ha en bil utan att också kunna köra den tycker jag att det är helt nödvändigt att ställa om fordonsflottan. Bensinpriset varierar inte bara, utan i framtiden kommer oljan att bli dyrare och dyrare. Den möjlighet som människor med normala inkomster också ska ha i framtiden för att kunna transportera sig med bil bygger på att vi har byggt om fordonsflottan så att man kan köra bilarna på inhemskt producerat biodrivmedel eller köra elbilar. Detta är framtiden. Det som Boriana Åberg propagerar för kommer att minska möjligheterna för vanligt folk att köra bil i framtiden.